Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal Herr talman! Detta ärende handlar om ändringar i det tidigare skatteavtalet mellan Portugal och Sverige som framförhandlades 2002 och började gälla från den 31 december 2003. Som för alla skatteavtal handlar det om att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt för i detta fall skatter på inkomst, där också pensioner ingår. Regeringens och ett enigt skatteutskotts förslag är att anta en ny lag om ändring i lagen om skatteavtal mellan Sverige och Portugal. Jag yrkar bifall till förslaget. Ändringarna innebär att pension och liknande ersättning från tidigare enskild anställning även får beskattas i källstaten. Källstaten är den stat i vilken inkomsten skapats. I detta nya avtal ska Sverige se till att dubbelbeskattning inte sker genom att göra en avräkning. Om pensionen beskattas i den stat där personen som tar emot pensionen är bosatt får beskattning i källstaten ske, dock tidigast från och med den 1 januari 2023. I det nya skatteavtalet införs även de nya internationella minimistandarder på skatteavtalsområdet som tagits fram inom ramen för internationellt samarbete för att förhindra skatteflykt. Den svenska skatteavtalspolicyn är sedan lång tid tillbaka att källstaten ska ha den primära beskattningsrätten. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, har tagit fram en modell för bilaterala skatteavtal där det i en artikel står att pension från tidigare enskild anställning endast ska beskattas i hemviststaten. Hemviststaten är den stat i vilken inkomsttagaren är bosatt och/eller skriven. Sverige hade under lång tid en reservation mot artikeln för att tydliggöra den svenska avtalspolicyn. Sedan 2005 framgår dock av kommentaren till OECD:s nya modellavtal att källstatsbeskattning är ett likvärdigt alternativ till hemviststatsbeskattning. I det gamla avtalet med Portugal accepterade Sverige i en kompromiss att som källstat avstå beskattningsrätten till pension från tidigare enskild anställning. Det gjordes utifrån vad som gällde då: att beskattning skulle ske i Portugal. Portugal införde 2009 särskilda skatteregler, som i korthet innebar att personer som flyttade dit kunde ansöka om att tillhöra en grupp som inte behövde ta upp bland annat pensioner för beskattning. Genom detta föll underlaget för den kompromiss som Sverige gick med på 2002. Det har aldrig varit meningen med skatteavtalet med Portugal att skapa en generell skattebefrielse för vissa inkomster. I Sverige medges skattemässigt avdrag för pensioner hos arbetsgivaren eller den enskilde då beskattning i stället sker vid uttaget. Alltså är principen att pensioner beskattas när de tas ut, av källstaten eller hemviststaten. Om en hemviststat, i detta fall Portugal, inte uppfyller det som var intentionen med tidigare avtal får beskattning ske av källstaten Sverige, som betalar ut pensionen. Sverige är inte ensamt om att tycka detta. Flera andra länder har agerat för att påverka Portugal i denna fråga och fått nya avtal. Finland har till och med sagt upp skatteavtalet med Portugal, då ingen förändring skedde. Herr talman! I ett alltmer gemensamt Europa ska givetvis medborgarna när de så vill kunna flytta och skriva sig i vilket medlemsland som helst. Vi socialdemokrater har också den uppfattningen att det är nationalstaterna som äger sin skattepolitik, och den ska inte utsättas för någon europeisk likriktning i devalverande syfte. Ett relativt högt skatteuttag på breda skattebaser är och förblir grunden för att kunna bygga och utveckla välfärden oavsett vilket land det gäller. I umgänget mellan medlemsländerna är det därför viktigt att till exempel genom skatteavtal täppa igen hål i skattesystemet som det vi haft i avtalet med Portugal. Det är rättfärdigt att både ta ut och betala skatt. Det är glädjande att samtliga partier i utskottet tillstyrker propositionen i sin helhet och därför nu säger ja till detta skatteavtal, som täpper igen det kryphål som funnits vad gäller Portugal.

Herr talman! Jag vill ta upp den oanständiga och oansvariga retorik som har föregått ändringen av skatteavtalet med Portugal samt klargöra några av de felaktiga uppfattningar som har spridits. Faktum är att den socialdemokratiska regeringen har piskat upp en upprörd stämning, helt i onödan. Det har talats om kryphål i lagen, helt grundlöst. Det är inget kryphål utan helt i enlighet med OECD:s modellavtal att Portugal har rätt att beskatta svenska privata tjänstepensioner. Att Portugal 2009 införde ett nytt regelverk där inflyttade EU-medborgare beskattas enligt särskilda regler under tio år är en helt annan fråga. Det är Portugals angelägenhet, och det infördes framför allt för att locka tillbaka utflyttade portugiser från bland annat Frankrike och Brasilien. Men det gäller självklart även andra EU-medborgare eftersom EU-lagstiftningen kräver likvärdig behandling. Om den portugisiska regeringen har bedömt att det gagnar det egna landet att pensionärer flyttar dit, konsumerar och skapar jobb är det rätt och bra för dem att ha regler som främjar detta. Oftast betalar dessa EUpensionärer mer skatt i Portugal än vad en portugis gör under hela sitt liv. Exempelvis betalar köparen av en bostad en skatt på mellan 5 och 7 procent. Vid inköp av en bil betalar man bilaccis på 35 procent av bilens pris plus moms på denna skatt. Fastighetsskatten där är dubbelt så hög som den svenska fastighetsavgiften. Man betalar också vägavgifter, konsumtionsskatter och så vidare. Portugal har ett samlat skattetryck på 35 procent, men eftersom pensionerna är mycket låga betalar många portugisiska pensionärer ingen skatt alls. Men dagens debatt handlar om de pensionerade svenskar som bor i Portugal.

Någon skattefrihet är det alltså inte tal om. Av dessa 1 448 personer uppbär kanske hälften även privata tjänstepensioner. Dessa människor har kallats för skattesmitare. Det har skadeglatt uttryckts att det är slut på sötebrödsdagarna för dem. Man har skapat en föreställning om att dessa personer på något sätt inte gör rätt för sig. Det är helt fel. Dessa människor har betalat skatt under hela sitt yrkesliv och betalar nu skatt på alla delar av sina pensioner, utom just den privata tjänstepensionen. Det finns många skäl att flytta utomlands på ålderns höst. Men det är inte något man gör lättvindigt bara för att plocka ut sin privata tjänstepension och sedan återvända till Sverige för att belasta sjukvården, vilket har gjorts gällande. Om regeringen befarar sådana upplägg är det bättre att se över reglerna för vem som har rätt till sjukvård i landet, vilket för övrigt är välbehövligt med tanke på att till exempel de som vistas illegalt i Sverige har rätt till sjukvård. Herr talman! Jag vill understryka att vi precis lika mycket som vi är emot att stora grupper människor felaktigt kallas för skattesmitare är emot skatteflykt. En sak är säker - avtalet med Portugal kunde ha hanterats på ett mycket bättre sätt. Magdalena Andersson har föga diplomatiskt uttryckt att vi nu har släpat portugiserna till förhandlingsbordet samt hotat att säga upp avtalet. Det är således bristen på alternativ som gör att vi står bakom beslutet. En uppsägning av dubbelbeskattningsavtalet skulle få oanade och mycket allvarliga konsekvenser, inte minst för handeln mellan Sverige och Portugal. Därför bör regeringen använda sig av diplomati och inte av hot om avtalsuppsägning. Det skulle vara intressant att få veta hur många arbetstimmar som har lagts ned på Finansdepartementet för att driva ändringar i skattelagstiftningen i ett annat land gällande några hundra utflyttade svenskar som inte längre nyttjar den svenska välfärden, eller snarare det som är resterna av den svenska välfärden. Det regeringen borde lägga kraft på är att se till att alla som bor i Sverige har ett arbete och betalar skatt. Regeringen borde också primärt fokusera på att de som betalar skatt i Sverige ska få något tillbaka för sina surt förvärvade skattepengar.

Herr talman! Syftet med internationella skatteavtal är att fördela beskattningsrätt mellan stater. Man vill undvika att inkomster av olika sorter beskattas flera gånger men också att skattefrihet uppstår för vissa inkomster genom att de inte beskattas i något land. Detta var syftet också när avtalet mellan Sverige och Portugal tecknades en gång i tiden. De förändringar som därefter har skett i Portugal har lett till en situation som alltså inte överensstämmer med de intentioner som fanns när avtalet tecknades. Syftet var aldrig att medge skattefrihet för vissa inkomster i båda länder. När förutsättningarna förändras, som de har gjort efter att Portugal införde de så kallade NHR-reglerna, måste också avtal kunna uppdateras. Det är det som sker nu. Jag vill, precis som tidigare talare, i detta sammanhang påpeka att den skattefrihet som uppstått har gällt vissa inkomster. Det är inte så att svenska pensionärer har levt ett liv i total skattefrihet i Portugal, vilket det har låtit som i debatten, inte minst från finansministern. Tvärtom betalas många både lokala skatter och skatter hemma i Sverige, som Boriana Åberg tidigare var inne på. Vi kristdemokrater står alltså inte bakom den retorik som Magdalena Andersson har använt i den mediala diskussionen kring detta. Skatteutskottet har varit enigt i behandlingen av detta ärende, och det finns inga reservationer eller yttranden från något parti. Detta markerar att alla anser att det är rimligt att skatt ska betalas på dessa inkomster. Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal Däremot kan och ska nivån på beskattningen givetvis diskuteras. Kristdemokraterna har länge drivit på för lägre skatter, generellt men också särskilt för pensionärer. Vår långsiktiga målsättning är att det samlade skattetrycket ska ned. Särskilt prioriterat är det att sänka skatterna på inkomst av arbete. Pension är som bekant uppskjuten lön och ska därmed självklart inkluderas i detta. Med det sagt yrkar jag bifall till skatteutskottets förslag, herr talman.